Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågorna engagerar många ledamöter av denna kammare. Varje år har utskottet att behandla en mängd frågor som rör trafiksäkerheten. Ganska många motioner behandlas i det betänkande som nu föreligger. Beträffande åtskilliga av dem hänvisar utskottet till att trafiksäkerhetsutredningen skall jobba med dessa frågor framöver, och vi får hoppas att det arbetet bedrivs så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag skall inte fördjupa mig i detta utan säga några ord om motionen 1470 som jag väckte i början av detta år. När riksdagen beslöt att införa överlastavgifterna sade man också ifrån att det skulle finnas en möjlighet att medge eftergift, när särskilda omständigheter förelåg. En del fall har gått ända upp till regeringen. Regeringen har också behandlat dessa fall och i en del fall friat där omständigheterna varit sådana att det funnits anledning att inte påföra någon överlastavgift. Innan ett ärende som förs ända upp till regeringen hinner behandlas förflyter ganska lång tid. Det vore därför rimligt att begära, som jag gör i motionen, att man avstår från att driva in bötesbeloppet under den tid ärendet behandlas. För den lille, enskilde företagaren är det ganska ofta icke obetydliga summor som han är tvungen att ta fram rätt snabbt och i en del fall inte utan bekymmer. Det vore ett sätt att hjälpa till att lösa dessa problem om man medan fallet ännu behandlas lät bli att låta kronofogden stå och klappa på dörren för att driva in böterna. Bekymren med att plocka fram pengarna skulle företagaren kunna slippa från om han får ett frikännande i högsta instans. Dessa problem berör naturligtvis inte de många människorna i samhället utan endast ett fåtal, men det är därför inte mindre angeläget att en grupp som är i minoritet behandlas rättvist. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1470.

Herr talman! Jag har liksom herr Håkansson i Rönneberga mediterat litet över detta betänkande, som behandlar inte mindre än 37 motioner på detta stora fält. Det gäller utrustning, utbildning, frågor angående skolskjutsar, frågor angående ändring av vägtrafikkungörelsen och fordonskungörelsen samt säkerhetsanordningar av olika slag — ett mycket brett fält. Dessa 37 motioner är sammanförda i ett betänkande och behandlas på knappt åtta sidor. Jag har räknat ut att det blir ungefär en femtedels sida som ägnas varje framställning. Utskottets yttrande skall då innehålla både vad motionen innebär och vilka författningar som nu gäller. Vidare brukar utskottet gå igenom motionens yrkanden, huruvida de är motiverade eller inte, och slutligen brukar yttrandet mynna ut i en slutledning. Det är klart att behandlingen av varje motion blir mycket kortfattad; när det gäller vissa motioner har man en känsla av att de inte behandlats alls.

Nu kan givetvis trafiksäkerhetsverket besluta i frågan, men tänk om det beslutet skulle gå tvärsemot vad riksdagen skulle önska! Jag tror att det bakom varje motion ligger en opinion ute bland människorna. De som initierat motionen skulle säkerligen vara tacksamma om den finge en något mer djupgående behandling. Av dessa 37 motioner har 30 avstyrkts, medan de sju övriga föreslås inte föranleda någon åtgärd — vad det nu kan vara för skillnad. Motionärerna bakom de 37 motionerna kommer väl att gå från dagens diskussion med känslan att det arbete de lagt ned på sina motioner för att förmedla en opinion har varit utan något som helst egentligt resultat. Såtillvida kan man säga att det föreligger rättvisa som alla 37 motionerna behandlas på samma sätt, möjligen alltså med det undantaget att sju motioner behandlats något välvilligare, om det nu kan sägas vara fallet då det föreslås att en motion inte skall föranleda någon åtgärd. Jag är själv ”skyldig” till en av dessa motioner. Vad beträffar den motionen föreligger det något underliga förhållandet att yrkandet har tillgodosetts innan utskottet hunnit behandla motionen. Det är inte första gången jag är utsatt för det ödet. För ett par år sedan motionerade jag om avskaffandet av 67-kortet. När jag första gången motionerade i ärendet blev det blankt avslag utan någon egentlig motivering. När jag motionerade ytterligare en gång i ärendet blev motionens syfte tillgodosett inom två månader, och därmed kunde motionen avslås. I år har jag i motionen 1975:53 föreslagit att nya bilar skall förses med rattlås. Jag har gjort det på grundval av ett som jag tror ganska sakkunnigt yttrande från min hembygd, där man gjort en undersökning som visar att rattlåslösa bilar särskilt ofta är utsatta för biltjuvar. Det har ansetts att om man bara kunde få ordentliga lås på bilarna, så skulle frestelsen att stjäla bilar minska. Detta var tydligen också en motion som kom när tiden var mogen. Motionen lämnades in i januari, och det dröjde inte längre än till fram på vårkanten förrän det kom en bestämmelse om att bilar skall vara försedda med lås av godkänd modell. Så långt är allting bra. Min motion innehåller emellertid två förslag. Det ena är att nya bilar skall vara försedda med rattlås av godkänd modell. Det andra förslaget är att samtliga förare skall vara skyldiga att tillse att, när fordonet lämnas, detsamma är låst och nycklarna urtagna. Om detta skriver utskottet mycket kort: ”Vidare skall enligt 75 § vägtrafikkungörelsen förare av motordrivet fordon vidtaga lämpliga åtgärder för att förhindra att fordonet obehörigen brukas av annan. Denna skyldighet får anses fullgjord om fordonet låsts. Motionärens yrkande i denna del synes därmed i sak redan tillgodosett.” Jag tror inte att jag har förnekat detta i motionen, utan det är väl just det jag vill ha fram att det skall finnas en skyldighet att låsa bilarna. Så många slarvar härmed. Det kanske kan sägas - om man nu inför ett slags lagparagraf — att det blir väldigt svårt att övervaka att lagen följs och att det innebär ett kraftigt ingrepp i den personliga friheten. Men jag tror ändå att det vore väldigt bra om riksdagen hade gjort ett uttalande att den för sin del anser att detta är väsentligt. Det skulle innebära en pedagogisk och positiv insats, om riksdagen verkligen talade om att det inte är rätt att ställa en bil olåst ute. En bil som står olåst med nycklarna i utgör en onödig frestelse för dem som är intresserade av ett sådant äventyr som att låna en bil. Det hade varit bra om trafikutskottet även i detta avseende hade givit en liten handledning och ett positivt erkännande åt motionen. Nu står det att motionen avstyrks. Det kanske måste lyda så. I alla fall tycker man att det när det gäller en motion, som har lämnats in i ett så angeläget ärende och i en så mogen tid att motionens syften tillgodosetts redan innan motionen blivit behandlad av utskottet, skulle finnas någon annan formulering, som åtminstone kunde ge ett litet erkännande åt motionären: ”Det här har du gjort ganska bra. Det var verkligen en sak som kom i tid. Nu är den redan fullgjord.” Men motionen är kort och kärvt avstyrkt, och jag kan givetvis inte tillstyrka den, då den redan är avgjord.

Herr talman! Varje invånare i vårt land har på något sätt berörts av de tråkigheter som hänger samman med trafikolyckor. Olyckor på trafikområdet har tyvärr blivit så vanliga i vår tillvaro att det numera oftast bara är sådana av speciell karaktär, exempelvis tågolyckor, som tilldrar sig nämnvärt intresse i nyhetsförmedlingen. Förmodade risker och rädsla för händelser, som kanske kan inträffa i en långt avlägsen framtid, verkar i dag på sina håll vara det som är mest givande att uppmärksamma och diskutera. Det som sker i nuet och är en verklighet tycks vara så ointressant att det inte uppmärksammas. En finkänslig indikationsnål, som visar litet för hög temperatur för kylvattnet vid ett kärnkraftverk, får rubriker som inte på långt när ägnas de nära I 200 personer som omkommer och de mer än 20 000 som skadas i trafiken i Sverige under ett år. För många tycks detta faktum bli föremål för reflexion först när olyckan drabbat någon nära anhörig eller någon i den närmaste bekantskapskretsen. Kammarledamöter! Tänk om vi kunde få samma tryck från och intresse för opinionsgrupper med paroller såsom ”Stoppa trafikdöden” som det finns från och för en del andra sådana grupper. Men verkligheten — 1 200 döda och 20 000 skadade i trafiken — tycks inte vara tillräcklig här. Jag tycker det är synd. Olyckorna i trafiken är ett stort och allvarligt samhällsproblem. Det har vi alla i trafikutskottet klart för oss, och jag tror, herr talman, att den uppfattningen har varje ledamot av denna kammare. Har någon inte den uppfattningen, borde vederbörande ha den. Trafiken utvecklas snabbt och expansivt. I runda tal 100 000 bilar kommer till ytterligare på våra ar varje år. Sett per invånare är vi ett av de mest biltäta länderna i världen. Men trots den ökning av trafiken som har skett har de insatser som gjorts från det allmännas sida och från enskilda och olika organisationer, som med verkligt intresse gripit sig an dessa frågor, kunnat förhindra en ökning av trafikolyckorna. Detta har alltså hänt trots att vi haft allt fler motorfordon i rörelse på våra vägar, att tendensen för olycksantalet är sjunkande. Det kan vi glädja oss åt. Vi ligger bra till statistiskt vad gäller trafikolyckorna, om vi jämför med omvärlden. Sverige torde vara ett av de minst olycksdrabbade länderna i Europa. Men detta får inte vara en tröst, när vi fortfarande har så många olyckor. Det behövs ytterligare åtgärder. Det har gjorts en lång rad insatser för att komma dit där vi är i dag: en tendens till minskning av olycksantalet. De insatser som gjorts på såväl trafikmiljö och fordon som när det gäller förare och övriga trafikanter har givit sina resultat. Inrättande av trafiksäkerhetsverk, transportforskningsdelegation och vägoch trafikinstitut har haft positiva effekter. Hastighetsbegränsningar, hårdare fordonskrav, årliga fordonskontroller, inskränkningar av trafik med tunga fordon under helger och perioder med stark annan trafikbelastning har säkert hjälpt till att hålla olycksantalet nere. Ny trafiklagstiftning med körkortsreform, bättre förarutbildning och skärpta förarkrav är också steg som tagits på det olycksförebyggande området. Sedan årsskiftet har vi en lag om användande av säkerhetsbälte i framsätet på personbilarna, och sedan i våras är det ett obligatorium för motorcykelförare att använda skyddshjälm. Det här kan vi säga är nya steg som tagits på det skadeförebyggande området. Det är straffsanktionerade tvångsåtgärder för trafikanterna. Men det står redan klart att åtgärderna haft positiva effekter. Det finns inte något ställe i utskottets betänkande där man är mera bestämd i sin uppfattning än när det gäller svaret på en motion som kräver bilbälteslagens omedelbara upphävande. Bilbälteslagen skall vara kvar. Enligt trafiksäkerhetsverkets uppfattning hade olyckorna under året avgjort varit såväl flera som allvarligare, om inte Tyvärr kan man konstatera att benägenheten att använda bälten har minskat hos förare och passagerare. Det tycks behövas ännu mer information och kanske även kontroller för att få bilisterna att förstå sitt eget bästa. Informationskampanjer angående vissa slag av olyckor och trafikrisker är ett led i trafiksäkerhetsverkets arbete. 1975 är i trafiksäkerhetsverkets kampanjverksamhet kallat Trafiknykterhetens år. Nästa år, 1976, blir ett speciellt år på temat Barn och trafik. På det sättet läggs informationen upp om olika trafikolyckskomplex. För att dessa kampanjer skall lyckas krävs det självfallet både gensvar och medhjälp från allmänheten. Här vore det plats för entusiastiska och arbetsvilliga opinionsgrupper. Jämte denna trafiksäkerhetsverkets verksamhet kan man ibland få se reklam och annonser som gör att den som intresserar sig för trafiksäkerheten reagerar. Jag tänker här på tidningen Motor, ett organ för bilism och bilister. Under 1975 — trafiknykterhetens år har denna tidning, blandat med reportage om trafiksäkra bilar och billeder, krav på mera och trafiksäkra vägar m.m. stora färgglada och säkert attraktiva och säljande annonser om likör, konjak och en whisky som ”sitter där den ska” enligt annonserna. Men då vill jag säga en sak: Något som inte sitter bra är såväl alkohol som annonser om alkohol tillsammans med bilar och trafik. Det hör inte ihop. Trafiksäkerhetsverkets mycket mycket berättigade kampanj mor alkohol i samband med bilar och bilkörning borde få ett annorlunda komplement i opinionsbildande motortidningar. Men affär är affär, och helhjärtat engagemang mot onykterhetsolyckor i trafiken tycks här inte vara affär. Motvinden är sorglig ibland. För att intensifiera och utreda ytterligare åtgärder rörande trafiksäkerhetsfrågorna har regeringen tillsatt trafiksäkerhetsutredningen. I dess direktiv ligger att utreda och föreslå ytterligare åtgärder för att komma till rätta med trafiksäkerhetsproblemen. De allra flesta krav och synpunkter som framförts i de motioner som väcktes i början på året angående trafiksäkerheten behandlas eller kommer att behandlas av denna utredning. Självfallet bör dessa överväganden och förslag så snart som möjligt komma fram för någon form av beslut. Utredningen har inom sig tillsatt flera arbetsgrupper som bearbetar var och en sitt område, där ytterligare trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder prövas. De frågor som aktualiserats motionsvägen men redan behandlats inom trafiksäkerhetsutredningen har utskottet förutsatt kommer att redovisas så snart som möjligt och bli föremål för förslag och åtgärder. Motionerna föreslås därför ej föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Det gäller motioner om komplettering av förarutbildning på skilda områden och vidare motioner om skolbarns säkerhet i trafiken. Flera motioner, som förutom att deras yrkanden i stort sammanfaller också har det gemensamt att de kommer från Skåne, tar upp frågan om inrättande av kommunala trafiknämnder. Man vill ha kommunalt valda nämnder som skall behandla ärenden angående trafik och trafiksäkerhet inom kommunen. För att få en fastare kommunal förankring av besluten har förslag härom framlagts i en PM som utarbetats av arbetsgrupper från trafiksäkerhetsverket och Kommunförbundet. Promemorian har remissbehandlats. Det har då visat sig att det inte varit så enkelt att lösa de problem som arbetsgruppen tagit upp. Det har stött på svårigheter. Det har därefter tillsatts en sakkunnig för att se närmare på dessa frågor. Man vill ha en samordning och överblick av handläggningen av trafikfrågorna inom kommunerna. Det beräknas att de överväganden som den sakkunnige nu gör skall vara klara för redovisning inom 3 å 4 månader. Utskottet vill avvakta det resultatet innan ställning tas. Mot den bakgrunden avstyrks motionerna. I samband med andra utredningar och undersökningar rörande speciella trafikfrågor prövas redan en stor del av motionskraven. Motorredskapsutredningens betänkande Motorredskap har föreslagit att regler för motorredskaps användande bör utformas i stort sett efter samma riktlinjer som gäller för andra motordrivna fordon. Men frågan om regler för truckar, som framförts i en motion, har inte behandlats av utredningen. Det finns nu en särskild sakkunnig tillsatt för att överväga de problem som förekommer när truckar används. Och i väntan på det förslaget har utskottet avstyrkt motionen. Vissa motionskrav har redan tillgodosetts såsom bestämmelser om rattlås och stöldskydd å fordon — det var den frågan som herr Henmark nyss tog upp. Detsamma gäller krav på möjlighet för väghållningsmyndighet att vid vägbyggen o.d. tillfälligt få nedsätta hastighetsgränser. Det sistnämnda kom till genom ändring i vägtrafikkungörelsen förra året. Vad gäller krav på redovisning av resultatet av utvärdering av bestämmelserna om hastighetsbegränsningar pågår en sådan utredning. Utskottet anser att redovisningen snart bör framläggas, och den lär enligt vad trafiksäkerhetsverket meddelar komma under nästa år. De handikappades problem med parkeringsoch anhaltsrestriktioner för trafikanter har tagits upp i en motion. De Handikappades riksförbund har nyligen hos kommunikationsdepartementet aktualiserat en rad frågor angående de handikappades trafikproblem. Frågorna får där sin prövning, och vad gäller parkering i övrigt anser utskottet att det först och främst är en kommunal angelägenhet. Några andra frågor som åter aktualiserats om våra tvåhjuliga fordon, cykel och moped, gäller lyset på de förstnämnda och hjälmtvång för förare av de sistnämnda. Cykellyset har ju redan tidigare berörts här i debatten. Frågan om lyktor på cyklar och nödvändigheten av att cykeln skall vara utrustad med lykta under både dag och natt har aktualiserats motionsvägen med krav på att bestämmelsen om lykta under dagen ej skall vara obligatorisk. Den frågan har åter varit utsänd på remiss hos ett antal organisationer och myndigheter. Och remissvaren har kommunikationsdepartementet översänt till trafiksäkerhetsverket för vidare handläggning. Utskottet anser också att trafiksäkerhetsverket efter genomgång av re = Nr 20 missvaren kan få avgöra i frågan. Men det kan sägas nu att alla instanser, Onsdagen den så när som på en, vill helt hålla fast vid nuvarande bestämmelser.

Så gott som alla remissinstanser har framhållit vikten av att bättre belysningsanordningar utvecklas, och trafiksäkerhetsverket påpekat att det pågår ett utvecklingsarbete för att den svenska marknaden skall kunna förses med cyklar med inbyggda belysningsanordningar, vilka har alla förutsättningar att bli de nuvarande överlägsna vad gäller driftsäkerhet och hållfasthet. Det är alltså en remissomgång där samtliga svar är helt entydiga. Alla går i samma riktning, den bestämmelse som i dag gäller vill man ha kvar. Det är bara rikspolisstyrelsen som skiljer sig litet från de övriga. Rikspolisstyrelsen vill ha dygnet-runt-lykta men önskar att straffsanktionen slopas. Vad gäller mopedhjälmarna så har regeringen uppdragit åt trafiksäkerhetsverket att genomföra en informationskampanj för huvudskydd för mopedförarna. Dessutom skall det sättas i gång ett utvecklingsarbete för att få fram lämpliga hjälmar. Det är i dag inte mer än 7 å 8 46 av mopedförarna som använder hjälm, så informationskampanjer här torde behövas. Och i avvaktan på resultaten av de redan vidtagna åtgärderna avstyrker utskottet motionerna. Som en parentes kan nämnas att när bilbälteslagen infördes fanns uppgifter som sade att användandet av bilbältet var i närheten av 50 96. När det gäller mopedhjälmar ligger alltså användandet så lågt som 7 å 896. Många problem liknande de sistnämnda prövas också av Nordiska trafiksäkerhetsrådet. Jag tänker då bl.a. på bestämmelser om reflexer för gångtrafikanter. Om det skall finnas sådana är det önskvärt att vi i Norden får likvärdiga bestämmelser och att vi så långt som möjligt kan gå fram gemensamt. I avvaktan på det avstyrker utskottet de motionerna. Parkeringsböterna och vem som skall tillgodogöra sig dessa har tagits upp i ett par motioner. Den frågan har aktualiserats av kommunikationsdepartementet i en promemoria som just nu remissbehandlas. Även här anser utskottet att de synpunkter som därmed kommer fram skall avvaktas innan beslut fattas. Beträffande den fråga som herr Komstedt tog upp vill jag hänvisa till utskottsbetänkandet. Det gällde alltså frågan om en ändring av in 121 betalningen av överlastavgifter. Länsstyrelserna skulle få bevilja anstånd. Utskottet har förutsatt att tillämpningen av lagstiftningen skall ske på sådant sätt att man tar rimlig hänsyn till den enskildes krav på rättssäkerhet, men att på det här området införa möjlighet att stoppa verkställandet av en myndighets beslut är inte utskottet berett att tillstyrka. Vi är rädda att det kan få vidare följder, exempelvis att man då även kan inhibera verkställighet av beslut i skatteärenden. Det finns en reservation till utskottsbetänkandet. Den gäller utskottets mening angående behörigheten att få föra s.k. minibuss. I en motion har krävts att minibussen vad gäller förarkompetens skall jämställas med vanlig personbil. Minibussarna får ta upp till 20 passagerare. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl avstyrker utskottet motionskravet. Utskottet anser att AB-kortet och den kompetens detta motsvarar inte är tillräckligt för framförande av buss även om den har epitetet mini. Även om det finns förståelse för att föreningar och sällskap kan ha ekonomiskt utbyte av att själva ordna en buss och ha någon medlem med vanligt körkort sittande på förarplatsen anser vi dock att trafiksäkerhetsaspekten skall väga tyngst. Föraren skall ha busskort. Herr talman! Det blev ett långt anförande, men lika litet som säkerhet får åsidosättas för pengar, lika litet får tal om säkerhet åsidosättas för tid. Med det ber jag att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Det betonas ofta här i riksdagen hur angeläget det är att vi underlättar för handikappade personer att kunna leva ett så normalt liv som möjligt även med sitt handikapp. Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är med åtgärder i detta syfte, och det återstår förvisso mycket att göra i den vägen. Maj Pehrsson och jag har i motionen 1975:1483 tagit upp frågan om befrielse för rörelsehindrade från erläggande av parkeringsavgift.

Utskottet har en mycket kortfattad skrivning om motionen och har dess värre också, som jag ser det, delvis missuppfattat förslagen i motionen. Utskottet framhåller att motioner i ämnet tidigare avslagits av riks dagen och hänvisar till att De handikappades riksförbund nyligen aktualiserat frågor rörande de handikappades parkeringsproblem i en framställning hos kommunikationsdepartementet. Det refererades också här nyss av herr Rosqvist. Utskottet avstyrker motionen och uttalar att frågan om befrielse från avgift vid parkering i första hand torde vara en kommunal angelägenhet. Enligt vad jag erfarit från den tidskrift som DHR ger ut, februarinumret 1975, har denna organisation i sin framställning till kommunikationsdepartementet uppmärksammat frågorna om parkeringstillstånds giltighet i hela landet, oavsett i vilken kommun detta tillstånd är utfärdat och att tillstånd skall vara knutet till person. Vidare har man tagit upp frågan om enhetlig skyltning vid parkeringsplatser för rörelsehindrade och frågan om bötespåföljd för icke rörelsehindrade personer, som utnyttjar parkeringsplatser avsedda för rörelsehindrade. Det är bra att dessa frågor har tagits upp, men jag har vid en genomgång inte kunnat se att de frågor om avgiftsbefrielse som vi motionärer berört i motionen 1483 finns med i den framställningen. Att frågan om avgiftsbefrielse för rörelsehindrade är en kommunal angelägenhet är alldeles riktigt. Det är emellertid endast ett fåtal kommuner som har gått in för sådan avgiftsbefrielse hittills. Som bekant är det ju inte heller ovanligt att överläggningar i ekonomiska frågor förekommer mellan departement och Kommunförbundet, och man skulle väl kunna tänka sig sådana överläggningar även i detta avseende, överläggningar som skulle utmynna i rekommendation i syfte att få till stånd ett enhetligt förfaringssätt i landets alla kommuner. Riksgiltigheten för avgiftsbefrielse och den expeditionsavgift som tas ut i samband med utfärdande av parkeringsdispenser och avgiftsbefrielser är däremot icke kommunala angelägenheter. Jag beklagar att utskottsbehandlingen blivit missvisande, men det får givetvis till följd att vi motionärer finner anledning återkomma i ärendet. Det kan ju tyckas vara obetydliga frågor som vi här tagit upp, men för dem som berörs är det av stort värde att vi så snart som möjligt får en lösning i motionens anda. Herr talman! Under den gångna sommaren har jag erfarit att man it.ex. England i detta avseende behandlar sina rörelsehindrade betydligt generösare än vi gör. I England utgår sedan lång tid inte avgift för parkeringstillstånd. Ingen tidsbegränsning gäller för rörelsehindrade vid parkering där parkeringsförbud i övrigt råder. Vidare utgår ingen avgift, och ingen tidsbegränsning gäller på parkeringsplats med parkeringsautomat Utöver deua har helt nyligen ullkommit ytterligare bestämmelser, bl.a. den att rörelsehindrad kan få parkera sin bil upp till två timmar där det annars råder förbud att stanna. Det måste vara möjligt att även i vårt land komma fram till generösare regler när det gäller rörelsehindrades möjligheter att utnyttja sina bilar. Herr talman! Även dessa synpunkter ger oss motionärer anledning att återkomma. I dag finner jag det tyvärr meningslöst att framställa annat yrkande än utskottets.
Herr talman! Beträffande parkeringsmöjligheter för de handikappade delar fru Nilsson i Kristianstad tydligen den uppfattningen att detta i främsta hand är en kommunal angelägenhet. Fru Nilsson ansåg att kommunikationsdepartementet bör ha överläggningar med Kommunförbundet i denna fråga och att utskottet skulle ta initiativ till en hemställan härom från riksdagens sida. Men vi har förutsatt att en kommunal angelägenhet som denna i första hand bör behandlas inom Kommunförbundet och att sådana kommuner som inte har infört avgiftsbefrielse bör ta ad notam en eventuell rekommendation från Kommunförbundets sida som jag förutsätter blir positiv.
Herr talman! Frågan om avgiftsbefrielse är en kommunal angelägenhet, som jag sade i mitt anförande, men för att få till stånd ett enhetligt förfaringssätt över hela landet vore det naturligtvis bra om utskottet hade nämnt något om den möjlighet som här finns. Nu har ju uppmärksamheten riktats på denna fråga och den kanske löser sig i alla fall. De två andra frågorna som vi berör i motionen är emellertid inte kommunala angelägenheter, men om dem har utskottet inte uttryckt någon mening, vilket jag beklagar. Jag ber att få återkomma till dem.
Herr talman! Vi kan väl vara överens om, fru Nilsson, att Kommunförbundet skall ha möjlighet att sköta sina angelägenheter, innan kommunikationsdepartementet trampar in och tar vederbörande i örat. Jag tror att kommunerna kan klara upp en hel del av de här frågorna inom sitt eget förbund. Och den vägen kan man ju också få till stånd enhetliga bestämmelser. Vad de andra två frågorna beträffar har vi skrivit i utskottsbetänkandet - och jag har också påpekat det här — att det pågår utvärdering inom kommunikationsdepartementet, efter uppvaktningar från bl.a. De handikappades riksförbund.
Herr talman! Nej, herr Rosqvist, jag vill visst inte att vi skall hålla Kommunförbundet i örat, men det finns möjligheter att tala med instanser utan att behöva göra det. När det sedan gäller De handikappades riksförbunds hänvändelse till departementet avsåg den andra frågor än dem som vi har tagit upp i vår motion. Det är det jag beklagar — att man i utskottet inte har uppmärksammat detta. Men även om De handikappades riksförbund inte har tagit upp dessa frågor, kanske man ändå efter den här diskussionen i riksdagen beaktar dem i departementet. Det är i varje fall min förhoppning.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 3 avstyrks inte mindre än 37 motioner som berör trafikföreskrifter. Betänkandet är till omfånget mycket tunt. Men innehållet i utskottets motiveringar är i många fall ännu tunnare. I motionen 1513 har jag begärt att riksdagen skulle besluta om att lagen om skyldighet att använda bilbälte skall upphöra att gälla från närmaste månadsskifte efter riksdagens beslut i frågan. I motionen anför jag bl.a.: ”Argumentet att en hög användningsfrekvens inte kan åstadkommas på frivillig väg är obevisat och därför av ringa värde. Trots sparsam propaganda för användning och trots otympliga och besvärliga konstruktioner var det år 1971 drygt 15 96 av bilisterna som använde bälte. År 1973 hade siffran stigit till 31 96 i oktober, och ytterligare ett år senare = i oktober 1974 — låg siffran på 35 96.

—--- En särskilt negativ effekt av bilbälteslagen är att den gäller även vid mycket korta färder inom tätbebyggt samhälle. ——-— Flera tvingande bestämmelser kan ifrågasättas, men varje nytt ingrepp i den enskildes handlingsfrihet måste vara synnerligen nödvändigt för att accepteras. Lagen om skyldighet att använda bilbälte är inte så pass befogad. Därför bör denna tvångslag snarast avskaffas.” Det var en del av vad jag skrev i motionen. Inför lagens införande talades mycket om att vi måste rädda liv. Det sades att en tvingande lagstiftning skulle innebära att man räddade 200-300 liv per år i trafiken. Nu har det inte blivit så. Statistiken för de första nio månaderna i år visar i stället att det är något fler trafikdödade i år än under motsvarande tid förra året. Man frågar sig varför mot bakgrund av de uttalanden som tidigare har gjorts. Däremot har tydligen antalet svårt skadade minskat. Men för mig är inte det här huvudfrågan, utan det är principen om man skall utsätta människorna för tvång på allt fler områden eller inte. Jag menar att tvång skall användas sparsamt. Det synsättet — att tvång skall användas sparsamt — har också understrukits av flera talare i tidigare debatter här i dag, bl.a. i debatten om pornografin och i debatten om förtidspension. Men när det gäller dessa frågor angående trafiken är man förvånansvärt mycket för tvång. Jag är helt övertygad om att propaganda för frivilligt användande av de allt bättre typerna av bälten på litet sikt ger ungefär samma användningsfrekvens som en tvångslagstiftning. Jag vill också upplysa kammaren om att jag inte i någon annan fråga som jag har tagit upp i motioner under de år jag deltagit i riksdagsarbetet har fått så många sympatiyttringar från allmänheten som just i denna. Folk har ringt och skrivit från olika delar av Sverige och tackat för att ändå någon har tagit upp det här. Det visar att det finns ett starkt motstånd mot tvång på detta område, något som man med rätta uppfattar som ett nytt ingrepp i den personliga friheten. Även utskottets ledamöter borde väl ha känt av denna opinion. Mot den bakgrunden hade jag väntat ett seriösare resonemang från utskottet. Men därav blev intet. Utskottet konstaterar på s. 11 att lagstiftningen om bilbältestvånget beslutades 1974 och trädde i kraft den 1 januari 1975. Det är allt, och det visste vi ju alla förut. Sedan säger man bara: ”Utskottet har ej funnit anledning ompröva lagstiftningen i fråga varför motionen avstyrks.” Sedan står det inte mera. Det finns ingen motivering. Herr talman! Eftersom det inte finns någon reservation till förmån för den motion som jag har väckt i denna fråga, har jag tyvärr inga tekniska möjligheter att nu yrka bifall till motionen. I en annan motion som behandlas i betänkandet, motion nr 867, har jag hemställt att riksdagen hos regeringen begär att generella hastighetsbegränsningar på vägar utanför tätorter skall omvandlas till rekommenderade farter. Ett liknande förslag finns i motionen 848 av herrar Jonsson i Alingsås och Strömberg i Botkyrka. Men i den motionen föreslås i första punkten en sådan redovisning av erfarenheterna av den differentierade hastighetsbegränsningen som 1967 års riksdag begärde. Observera att det var 1967 års riksdag. Utskottet besvarar den första punkten i folkpartimotionen med att den åsyftade redovisningen kan beräknas komma under nästa år. Sedan anser man tydligen att man har besvarat den andra punkten och även min motion med det uttalandet, men jag tycker inte att man har gjort det. Om det skall vara en hastighet på 70, 90 eller 110 km i timmen, eller någon annan hastighet, är ju en sak. Om den hastighetsgränsen sedan skall vara ovillkorlig eller om den skall vara en rekommenderad högsta hastighet, som jag har föreslagit, är en annan fråga. Jag kan därför inte finna att min motion över huvud taget är besvarad. Den som färdas längs våra vägar måste efter bara några mils färd konstatera att förslaget att hastighetsgränser utanför tätorter skall vara rekommenderade farter är det enda rätta. Såvitt jag känner till har ju också de olika bilistorganisationerna ställt sig bakom det kravet. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 867 år 1975.
Herr talman! Användningen av säkerhetsbälten är tydligen en käpphäst för herr Åkerlind. Om jag inte minns fel var herr Åkerlind ensam vid röstningen i riksdagen, eller i varje fall var det väl ytterst få i denna kammare som röstade emot det beslut som riksdagen tog om ett obligatorium när det gällde att använda bilbälte. Det är utan tvivel på det sättet — trafiksäkerhetsverket kan verifiera de uppgifterna — att bilbälteslagen har bidragit till att rädda liv. Även om herr Åkerlind är emot tvång, har dessa tvångsåtgärder dock räddat liv, och det primära inom trafiksäkerhetsarbetet är ju att rädda liv och lindra skador. Herr Åkerlind hade själv uppgifter på att antalet svårt skadade personer har minskat efter lagens ikraftträdande. Statistiken för i år — det kan jag medge — har inte givit det resultat som vi trodde när lagen infördes, men det anser jag inte betyder att vi tog ett felaktigt beslut vid det tillfället. Benägenheten att använda bältet har minskat något, och vidare har en stor del av de förare som omkommit vid olyckor icke haft bältet på sig. Dessutom har under detta år förekommit några allvarliga tågolyckor och dessa olyckor inräknas också i statistiken. Vi har i år vidare haft osedvanligt många olyckor där de passagerare som skadats suttit i baksätet på bilen. Där har man inte bälte på. Allt detta har bidragit till att statistiken inte ger den rättvisa åt fördelarna av att använda bältet som vi har nämnt tidigare, men får vi ytterligare något eller några år på oss, är jag, herr Åkerlind, övertygad om att vi även med statistik skall kunna bevisa att hundratals liv räddats genom det beslut som vi fattat. Herr Åkerlind är också emot hastighetsbegränsning och vill i stället ha rekommenderade farter. Men hastighetsbegränsningar på våra vägar är inte någonting som vi har infört bara för att reta bilisterna, herr Åkerlind, utan även hastighetsbegränsningarna är införda för att rädda liv och minska skador. Vi har statistiskt och på flera andra sätt också kunnat konstatera att hastighetsbegränsning har medverkat till att minska trafikolyckornas antal. Den utredning som herr Åkerlind här kritiserade därför att den inte var färdig — den hade beställts av riksdagen år 1967 — byggde ju, herr Åkerlind, på förutsättningen att man måste ha det statistiska materialet innan man kunde göra utvärderingen. Nu har man materialet tillgängligt och håller på att pröva detta. Det är av den anledningen som utredningen inte blivit färdig, men när denna prövning är klar skall resultatet säkert redovisas.
Herr talman! Herr Rosqvist sade att bilbältet räddar liv. Det är han tydligen inte riktigt säker på, eftersom statistiken för i år inte visar att så är fallet, men han är säker på att vi i varje fall får färre skadade. Också jag har sagt att statistiken pekar på att så är förhållandet. men jag har också sagt att huvudsaken för mig är huruvida vi skall ha tvång eller frivillighet på detta område lika väl som vi har frivillighet på många andra områden. Då kan man fråga: Är herr Rosqvist beredd att förorda tvång på alla de områden där vi kan lagstifta för att rädda liv eller för att medverka till att personer inte skadas? Är herr Rosqvist beredd att förorda tvångslagstiftning på alla dessa områden, eller på fler områden? När det gäller hastighetsbegränsningar sade herr Rosqvist att sådana kan rädda liv. Ja, det kan de säkert göra. Kör man 5 km i timmen är risken inte särskilt stor, men kör man 50 km i timmen är risken betydligt större, och kör man 100 km i timmen är den självfallet ännu större, eftersom högre hastigheter kräver snabbare reaktioner och skadorna då blir svårare om det inträffar en olycka. Men när vi nu upplever att kanske 98 eller 99 96 av svenska folket inte håller hastighetsbegränsningarna har ju dessa i praktiken ingen betydelse.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten, men eftersom herr Åkerlind uttolkade min replik så, att jag inte skulle vara övertygad om att bältet räddar liv, vill jag säga till honom att jag är absolut övertygad om att bilbältet räddar liv. Vad jag sade var att vi talade om 200-300 liv 1974 och att det kanske inte blir fullt så många. Men, herr Åkerlind, är det 150 eller 175 liv bältena räddar är jag mycket glad; och för vart och ett liv som räddas får man vara glad.
Herr talman! Att döma av den hittillsvarande statistiken är det inte ens ett.

Herr talman! I de inlägg som här har gjorts, framför allt av utskottets representanter, har jag med tillfredsställelse noterat att enigheten är stor i de här frågorna, och det var den även i utskottet. Jag håller med om att betänkandet är ganska knapphändigt, men det är lättförklarligt med hänvisning till det utredningsarbete som pågår. Här i debatten har representanter för utskottet från olika partier redovisat en samsyn som är mycket intressant. Det betyder emellertid inte att allt är väl beställt som det är i dag, så denna samstämmighet får inte bli någon kudde som vi vilar på och tror att allt är bra. Även antalet motioner som har väckts i år visar att förhållandena är långt ifrån bra på trafiksäkerhetens område. Som nämnts tidigare har 37 motioner väckts, och bara det vittnar om att vaksamheten och otåligheten är stora och att kraven på nya grepp för bekämpning av trafikolyckorna är starka. Därför får ingen möda heller sparas i samhällets insatser för att minska de lidanden som det motorburna välfärdssamhället för med sig. Här har redovisats en del statistik — både herr Håkansson i Rönneberga och herr Rosqvist har gjort det — men det skadar inte att ge statistik även från andra utgångspunkter. Under 1974 skadades dagligen 65 män niskor, varav mer än tre per dag med dödlig utgång. Det betyder att — Nr 20 under hela året 22 000 människor totalt var utsatta för allvarligare eller Onsdagen den lindrigare skador genom vägtrafikolyckor. Av dessa fick 1 197 sätta livet 12 november 1975 till. En stor grupp består av oskyddade trafikanter, såsom fotgängare och cyklister. Sammanlagt omkom 386 i den trafikantgruppen. Trafiksäkerhets När man redovisar statistiska uppgifter på det här sättet bör man också och körkortsfrågor, komma ihåg att det faktiska antalet olyckor är större, eftersom åtskilliga — m.m. fall inte kommer in i polisens rapporter. Statistiken säger heller ingenting om de tragedier som drabbar skadelidande och anhöriga. Mot den här bakgrunden har det vid behandlingen av årets motioner varit närmast smärtsamt att avstyrka så många angelägna förslag. Jag vill bara nämna några av dem. I motionerna 1462 och 1496 föreslås åtgärder i syfte att minska olyckorna bland mopedförare. Ökat utnyttjande av hjälm liksom förbättrad undervisning, avslutad med utfärdande av någon form av förarbevis, borde i den här delen av trafiksäkerhetsinsatserna kunna vara av betydande värde. Detsamma gäller förslagen om skyldighet för fotgängare att under mörker bära reflexanordning eller lykta. I år har motioner i det ämnet kommit från såväl folkpartiet som centern och socialdemokraterna; det är alltså en betydande bredd på den politiska opinionen i detta avseende. I ett särskilt yttrande har fru Swartz och jag velat ge tyngd åt de här kraven. Det finns andra angelägna förslag bland motionerna — sådana som behandlar de handikappades problem, rekommenderade fartgränser, vidareutbildning för motorförare osv. Beträffande handikappades möjligheter att parkera utan avgift på kommunernas avgiftsbelagda parkeringsplatser skulle jag för fru Nilsson i Kristianstad — hon är inte närvarande just nu — vilja tala om att det är möjligt att få igenom sådana beslut i kommunerna. Jag tycker att det förslag som hon väcker tillsammans med en kollega är mycket angeläget men att det vore värdefullt om hon väckte det i sin egen kommun. Vår fullmäktigegrupp i Örnsköldsvik har nämligen i en motion, som berör de handikappades problem bl.a. i trafiken, föreslagit att för handikappade som har vägverkets tillstånd skall parkeringskorten gälla även vid parkering på avgiftsbelagda parkeringsplatser inom kommunen. Fullmäktige där hemma har nyligen beslutat i den riktningen. Detta är en kommunal angelägenhet. Jag skulle vilja säga något till herr Åkerlind också. Han är lyckligtvis mycket ensam här i riksdagen i sin uppfattning om bilbälteslagen. Det kan räcka med det. Jag hoppas att han blir ännu mera ensam, även ute bland allmänheten, när vi får se nyttan och fördelen med bilbälteslagen. Att trafikutskottet har behandlat dessa motioner så knapphändigt beror på att vi har en trafiksäkerhetsutredning som arbetar och som tillkommit efter flera års tryck — bl.a. genom motioner i riksdagen — på att program skall utarbetas med sikte på att radikalt minska trafikskadefrekvensen 129 i vårt land. Från organisationer och från trafiksäkerhetsverket har man fört fram samma krav. Trafiksäkerhetsutredningen har nu arbetat i två år. Dess uppgift är att kartlägga olika möjliga trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, såväl olycksförebyggande som skadeförebyggande. Arbetet skall enligt direktiven bedrivas skyndsamt och med sikte på att lämna delförslag. Detta är självfallet ett grannlaga arbete. Men uppgiften är så pockande angelägen att någon möda inte får sparas när det gäller att snabbt lägga fram delprogram i syfte att lindra det gissel som vägtrafikolyckorna utgör i vårt samhälle. Redan en samlad bedömning av utredningar och forskningsuppgifter som genomförts inom institutioner, försäkringsbolag m.m. kan ge underlag till ett etappförslag. Även sjukvårdsutredningens nyligen framlagda betänkande Vägtrafikolyckor och sjukvårdskostnader ger värdefulla upplysningar i arbetet. Den redovisning vi väntar från trafiksäkerhetsutredningen bör inte begränsa sig till småändringar här och där, utan den bör mynna ut i ett aktivt program i syfte att radikalt ändra olycksstatistiken. Alldeles särskild vikt bör därvid läggas på alkoholens roll i samband med vägtrafikolyckor. Herr talman! Efter denna deklaration vill jag yrka bifall till trafikutskottet förslag i betänkandet nr 3.

Herr talman! I motionen 559 har vi tagit upp några frågor som rör trafiken på kommunal nivå. Vi anser att man i stället för att ha två nämnder bör ha en och att man på så sätt får ett helt annat och bättre grepp över trafikfrågornas handläggning. Utskottets talesman har här sagt hur man ser på dessa ting och att de är föremål för behandling. Jag tänker inte upprepa vad han sagt utan hoppas endast att trafikfrågorna kan lösas så som vi här har föreslagit — att man får en nämnd med ett fastare grepp över trafikfrågorna. Kanske kan man då, som också framhölls av herr Rosqvist, i förebyggande syfte åstadkomma trafiksäkrare gator och leder m.m. Allt som kan göras bör göras för att få trafiken så säker som möjligt. Herr talman! Jag hoppas alltså att när vi får se utredningsförslaget — under första kvartalet 1976, som det står i utskottsbetänkandet — skall vi kunna konstatera att man där tagit hänsyn till de frågor som här förts fram och att vi kan få trafikfrågorna så behandlade att det blir till fromma för samhället och för den enskilde medborgaren.

Herr talman! I motionen 1491 har jag och några medmotionärer hemställt att riksdagen måtte besluta om behörighet för innehavare av AB körkort att föra s.k. minibuss, dvs. motorfordon inregistrerat för mellan 9 och 20 passagerare. Därest denna hemställan ej skulle bifallas har vi i andra hand yrkat att dispens skall kunna medges i vissa fall. körkort — dvs. körkort för motorcykel, personbil och lätt lastbil — också hade rätt att föra s.k. minibuss. Denna rätt har slopats under åberopande av trafiksäkerhetsintressena. Nu krävs alltså körkort för buss också när det gäller denna typ av motorfordon. Detta har medfört klart negativa konsekvenser i olika sammanhang, men alldeles uppenbart är att föreningar och organisationer av skilda slag har drabbats särskilt hårt. Dessa brottas i betydande omfattning med ekonomiska svårigheter när det gäller att bedriva verksamheten. Ett sätt att nedbringa kostnaderna har varit att låta egna medlemmar vara chaufförer för minibussar som man antingen ägt, förhyrt eller kunnat låna, varigenom transportkostnaderna kunnat begränsas. Genom de nya bestämmelserna har denna möjlighet avsevärt försämrats. Numera tvingas man antingen att bekosta särskild körkortsutbildning för ett antal av sina medlemmar eller finna andra transportmöjligheter. Oavsett vilken utväg man väljer medför detta betydande kostnadsstegringar för föreningen som sådan eller för enskilda medlemmar. Mycket vanligt torde vara att man föredrar att använda privatbilar, en möjlighet som dock även den är begränsad när det gäller den direkta ungdomsverksamheten. I den mån man använder privatbilar torde detta inte medverka till att öka trafiksäkerheten. För åtskilliga lagsporter skulle följden bli att en enda minibuss måste ersättas med flera personbilar. Genom ett större antal motorfordon på våra vägar ökar inte trafiksäkerheten — alldeles uppenbart är att i stället säkerhetsriskerna ökar! Inte heller går det att åberopa att man vunnit samhällsekonomiska fördelar med de nu gällande bestämmelserna. Genom att framtvinga fler bilar i trafiken ökar man slitaget på vägar och fordon, och man medverkar till att bensinförbrukningen blir avsevärt större. Det går alltså inte att åberopa något verkligt tungt vägande skäl för den begränsning i körkortsbestämmelserna som det här är fråga om. Tvärtom talar en rad sakskäl däremot. Särskilt allvarligt synes det vara att på detta sätt försvåra och motverka det frivilliga engagemanget när det gäller ungdomsverksamheten — detta i en tid då det borde vara uppenbart för envar att det är alldeles nödvändigt med ökade insatser i arbetet med våra ungdomar. Det borde därför vara naturligt att föreningar och organisationer hade möjlighet att lösa sina transportproblem på samma sätt som tidigare, dvs. att innehavare av AB-körkort också i fortsättningen fick rätt att köra minibuss. I varje fall borde dispens kunna beviljas för sådana medlemmar som dokumenterat en lång och väl vitsordad erfarenhet som bilförare. Herr talman! Utskottsmajoriteten har inte haft förståelse för de synpunkter som framförts i motionen utan har uttalat sig för att nu gällande bestämmelser är de bästa. Till betänkandet har emellertid fogats en reservation som markerar en klart mer positiv inställning i detta ärende, och jag yrkar därför bifall till denna reservation.
Herr talman! Det finns intet tungt vägande skäl för att inte tillmötesgå våra krav, sade herr Nyhage alldeles nyss. Jo, herr Nyhage, det finns mycket tungt vägande skäl, nämligen trafiksäkerhetsskälen. Bestämmelserna om förarkompetensen har inte tillkommit på en höft. Begränsningen för AB-körkortet ligger i att man får föra vanlig personbil med högst 8 passagerare. Den begränsningen gäller inte för innehavare av busskort. Har man busskortet, får man föra en minibuss som tar ett helt fotbollslag med ledare om man så önskar. Några dispenser har utskottet inte ansett lämpliga i detta sammanhang. Jag vill upprepa, herr Nyhage, att grunden för utskottets ställningstagande är trafiksäkerheten. Om det sedan blir något mer ekonomiskt betungande för dem det drabbar, får man ta den belastningen. Det är trafiksäkerheten vi i första hand tänker på. Bestämmelserna har införts för att de där pojkarna i föreningen eller idrottsklubben som åker ut på sportevenemang skall komma hem säkert, oskadade och med livet i behåll, herr Nyhage. Det är de tungt vägande skäl vi har haft, och det är de som har legat till grund för vårt ställningstagande i utskottet.
Herr talman! Här går alltså herr Rosqvists och mina åsikter isär om vilket som är mest trafiksäkert på våra vägar, en minibuss eller flera personbilar. Personligen har jag den åsikten att det är mera trafiksäkert med ett fordon än med flera, och därför har jag yrkat som jag gjort. Jag tror inte heller det går att dokumentera att trafikriskerna har minskat jämfört med de förhållanden som rådde tidigare, då innehavare av körkort för vanlig bil hade rätt att också föra minibuss.
Herr talman! Jag kan inte ändra uppfattning; en minibuss med en inkompetent förare är utan tvivel mera riskfylld på vägen än två personbilar med kompetenta förare.
Herr talman! Ja, om man gör den begränsningen att man säger att en minibuss med inkompetent förare är mera riskabel, så kan man givetvis resonera så som herr Rosqvist gör. Men vem har talat om att det skall vara en minibuss med inkompetent förare? Vi har tvärtom såväl i motionen som i reservationen framhållit att förutsättningen för dispensen skall vara väl dokumenterad och vitsordad erfarenhet som bilförare.

Herr talman! Vid en tidpunkt på året då regn och snö, mörker och dimma medför stora besvärligheter och problem för trafikanterna har vi här i riksdagen att behandla inte mindre än 37 motioner, som från skilda utgångspunkter syftar till en ökad trafiksäkerhet. Trafikutskottets förevarande betänkande behandlas här i riksdagen vid en tidpunkt då trafiken kräver många offer. Flera svåra olyckor och olyckstillbud rapporterades exempelvis vid det senaste veckoslutet. Det stora antalet motioner vittnar om riksdagsledamöternas intresse för dessa frågor. Många människor över hela vårt land är f. ö. djupt engagerade i det omfattande trafiksäkerhetsarbete som bedrivs i vårt samhälle. På det här området råder också mycket stor enighet. En positiv inställning och god vilja kännetecknar de motioner vi har haft att behandla i trafikutskottet. Men vi rör oss på ett svårbemästrat område, där det inte är lätt att hitta nya, geniala lösningar. Praktiskt taget alla frågor som berörs i motionerna håller man på att utreda, och detta sätter naturligtvis sin prägel på trafikutskottets betänkande. Jag har personligen känt mig engagerad av trafiksäkerhetsfrågorna. Därtill har bidragit mina möjligheter i trafikutskottet att på nära håll följa utvecklingen men också min bakgrund — verksamhet i ett försäkringsföretag och ledamotskap av rikspolisstyrelsen. Många faktorer bidrar till utvecklingen på trafikområdet. Men det ojämförligt största antalet trafikolyckor på väg beror på felbeteenden hos föraren. Endast ett ringa antal olyckor orsakas av annan omständighet, t.ex. fel på vägar eller fordonet. Därför är enligt min mening förarutbildningen fortfarande en fråga som måste ges hög prioritet. Vi kan hösten 1975 konstatera att den oroande ökningen av trafikdöden och trafikolycksfallen har hejdats. Om detta är blott för tillfället eller på längre sikt återstår att se. Enligt vad tillgänglig statistik på trafikområdet utvisar har trafiksäkerheten på landets vägnät förbättrats under den allra senaste tiden. Först måste man emellertid konstatera att det här året inte började bra. Under januari fick vi notera ett bakslag, en ökning av trafikolycksfallen. Nu har emellertid under det senaste halvåret trafikolyckornas antal minskat, och antalet brott mot trafiknykterhetslagstiftningen är också mindre. Men — det skall jag villigt erkänna — antalet är ändå oroväckande högt. Så några korta kommentarer så här i debattens slutminuter. Först och främst vill jag ge en eloge till NTF, som startade barnens trafikklubb. NTF har nyligen meddelat att antalet dödsolyckor bland barn i åldern 0-6 år minskat jämfört med förra året — inte mycket, men nog är det en sporre i det fortsatta upplysningsarbetet. Nu kan vi också börja se resultatet av bilbälteslagen, som infördes den 1 januari 1975. Enligt en färsk undersökning är det 80 26 av alla bilförare som nu använder bilbältet. Det är riktigt som herr Rosqvist framhöll tidigare i debatten, att detta innebär en nedgång från början av året, då 84 96 använde bilbältet. Det finns alltså plats för en fortsatt intensifierad upplysningsverksamhet om bilbältet och dess förtjänster. Betydelsen av bilbälteslagens tillkomst skall inte förringas. Jag har själv tidigare varit engagerad i det frivilliga upplysningsarbetet på detta område. Herr Åkerlind har rätt i att vi lyckades pressa upp användningen från 15 96 till 30 å 35 96. Men jag fick uppfattningen att det var mycket svårt att komma stort längre. Därför innebär den 80-procentiga användningen i dag ett utomordentligt värdefullt resultat i trafiksäkerhetsarbetet. Jag erkänner att det kunde vara ännu bättre, men vi har ändå kommit en bra bit på väg. Jag hoppas att trafiksäkerhetsverket får resurser för en angelägen och ständigt återkommande upplysningsverksamhet om bilbältet. Under en höstperiod som denna sker en samordnad trafikövervakning över hela landet. Polisen kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. fordonens däck och belysning — detaljer i fordonens utrustning som har stor betydelse för säkerheten i trafiken under den mörka årstiden. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas fordonens utrustning och beskaffenhet vad gäller däck, belysning, reflexer, vindrutetorkare och annat som har betydelse för säker vinterkörning. De fordonsförare som kör omkring med bristfällig utrustning på sina bilar får räkna med att man kommer att begära att fordonet skall visas upp i åtgärdat skick. En aktuell undersökning visar att drygt 400 000 personbilsförare av allt att döma kör omkring på våra vägar med olagliga däck, dvs. med däck som har ett mönsterdjup under I mm. Och dubbelt så många har felaktigt lufttryck i däcken. Nästan var tjugonde bil har dessutom däck av olika dimensioner. Dessa förhållanden utgör utan tvivel en allvarlig fara för trafiksäkerheten. Man kan dra dessa slutsatser på grundval av en bred undersökning över hela landet av däck på personbilar av årsmodellerna 1965-1974. Jag kan, herr talman, i stort sett nöja mig med denna lilla kommentar till en viktig och angelägen debatt om trafiksäkerhetsfrågorna. Jag tror att trafiksäkerhetsarbetet är på väg att bli något av en folkrörelse, som engagerar många människor. Vi skall naturligtvis även i fortsättningen ta del av internationella erfarenheter, och vi skall här hemma bedriva ett intensifierat forskningsarbete. Man får vidare hoppas att försäkringsbolagen fortsätter sina på praktiska erfarenheter byggda undersökningar samt att myndigheterna — jag tänker då i första hand på rikspolisstyrelsen —- bland mängden av uppgifter också får ekonomiska och personella resurser att sätta in i den viktiga trafikövervakande verksamheten. Herr talman! Efter denna korta kommentar ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig allra först helt och fullt instämma i vad herr Lindahl i Lidingö anförde om att vi bör öka satsningen på trafiksäkerhetsarbetet. Jag menar liksom herr Lindahl att detta är en sektor i vårt samhälle där vi verkligen skall lägga ned ökade resurser. Sedan vill jag också avge en bekännelse. Jag har personligen varit emot lagstiftning om skyldighet att ha bilbälte. Men jag har blivit mer och mer övertygad om nödvändigheten av den lagstiftningen. Jag hälsar därför med tillfredsställelse att vi har kunnat notera en sänkning av antalet olyckor tack vare bilbältesanvändningen, även om jag vet att det gått alltför kort tid för att vi skall kunna göra klara utvärderingar. Herr talman! Jag har närmast begärt ordet för att kommentera två motioner som jag har varit med om att väcka. I motionen 843 har herr Johansson i Skärstad och jag hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till lag rörande skyldighet för gångtrafikant att vid promenad på landsväg efter mörkrets inbrott vara utrustad med reflexanordning för undvikande av mörkerolycka. Åtskilliga olyckor kunde säkert ha undvikits om vederbörande hade anbringat en reflexanordning på sina kläder. Man kan tycka att det skulle vara onödigt att inskriva denna skyldighet i lagen. Viljan att skydda sig borde vara så stark att någon lagstiftning inte behövdes på detta område. Men det har visat sig att alltför många människor har nonchalerat de uppmaningar som gång efter annan har riktats till dem om att de skall bära reflexanordningar. Av den anledningen anser jag att en lagstiftning är i högsta grad motiverad.

Jag har i motionen sagt att lagstiftningen i fråga om körkort i vissa fall kan ifrågasättas när det gäller påföljderna för förseelser av olika slag. Jag avser då närmast ungdomar som innan de uppnått 18 år framför motorfordon. Denna förseelse bestraffas med två års väntetid innan vederbörande kan få ett lämplighetsintyg för körkort. Denna påföljd har tillkommit enbart i avskräckande syfte, dvs. att hindra ungdomar från att framföra bil innan de uppnått 18 år. Jag vet att många ungdomar upplever denna straffpåföljd som klart orättvis. Den strider mot deras rättsmedvetande, och detta kan leda till att återfall sker, vilket innebär ytterligare fördröjning för dem av möjligheterna att erhålla körkort. Utskottet har avstyrkt dessa båda motioner med motiveringen att prövning av frågan skall ske i regeringens kansli och att resultatet kan förväntas föreläggas riksdagen under våren 1976. Med hänsyn till att de frågor jag aktualiserat i motionerna kommer att bli föremål för riksdagens prövning om en, som jag hoppas, nära framtid har jag för dagen inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan, dvs. att motionerna avslås.

Herr talman! Mopeden kan vara en livsfarlig leksak. Inte sällan är naturligtvis mopeden ett nyttigt fortskaffningsmedel, men för t.ex. ungdom som inte bor i glesbygd är det väsentliga syftet med mopeden nöjeskörning. I varje fall gäller att den nyttofunktion som mopeden har kan fyllas av en cykel, som är betydligt mindre farlig. Omkring 100 mopedister om året dödas. Mellan 600 och 700 skadas svårt. Det är mot den bakgrunden svårt att inte protestera mot att ung domar får sätta sig upp på en moped och styra rätt ut i trafiken på sin 15-årsdag utan några som helst förkunskaper eller träning, utan att ha fått visa att de har kunskaper och omdöme nog att framföra ett motordrivet fordon. En utbildning bör krävas för att få köra moped och den bör avslutas med någon form av förarbevis, ett enklare körkort för dem som klarat undervisningen och visat att de kan köra. Man kan inte diskutera mopedolyckorna utan att ta upp åldersgränsen, som i dag är 15 år. Verkligheten är att över hälften av de mopedolyckor som leder till skada är föraren under 18 år. I en tredjedel av fallen är föraren under 16 år. Av detta följer naturligtvis inte att antalet olyckor skulle minska med hälften om åldersgränsen höjdes till 18 år eller med en tredjedel om den höjdes till 16 år. Det kan man inte säkert veta. Dels förekommer olovlig körning redan nu och den skulle sannolikt öka om åldergränsen höjdes. Dels är det möjligt att inte bara åldern hos föraren spelar in utan även graden av erfarenhet. Om man höjde åldersgränsen till 16 år skulle 16-åringarna ha mindre erfarenhet av mopedkörning och antagligen råka ut för ett något större antal olyckor. Därför har vi inte i den motion, som jag varit med om att väcka, om åtgärder mot mopedolyckorna krävt en höjning av åldersgränsen utan bara begärt att frågan om åldersgräns för mopedkörning skall prövas av trafiksäkerhetsutredningen. Då bör man givetvis också diskutera hur en höjd åldersgräns påverkar möjligheten att ge mopedundervisning i skolan. Behovet av skolundervisning i mopedkörning talar närmast för att åldersgränsen inte sätts högre än 16 år så att undervisningen kan ske i grundskolan. Utskottet säger i betänkandet att de frågor vi tagit upp kommer att bli föremål för överväganden i trafiksäkerhetskommittén. Det är ett framsteg om man jämför med situationen 1973 när förslag om kompetensbevis för mopedkörning blankt avslogs. Därför har jag inte något yrkande i dag. Jag vill bara understryka vad som sägs i det särskilda yttrandet av Rolf Sellgren och Kersti Swartz. De påpekar att utredningsarbetet inte får hindra att punktåtgärder sätts in snabbare utan att man väntar på att hela utredningen är klar. Dit hör insatser för att minska mopedolyckorna. Jag hoppas att utredningen tar chansen att lägga fram delförslag liksom att regeringen vidtar åtgärder på sådana punkter där man redan har tillräckligt underlag, t.ex. genom att öka undervisningen i skolorna om mopedkörning och införa en enklare form av körkort för moped. Jag tror knappast att ungdomar i mopedåldern längtar efter en höjning av åldersgränsen. Däremot tror jag inte de har särskilt mycket att invända mot att få en ordentlig utbildning och ett bevis på att de efter att ha gått igenom den klarar att köra moped — ett slags enklare körkort. Jag vet en kategori som säkert är positiv till åtgärder på det här området, åtminstone till en begränsad höjning av åldersgränsen. Det är de föräldrar som bävar inför sina barns 15-årsdag, den dag då de ”fyller moped”, och då föräldrarna inte längre kan hålla emot utan tvingas köpa den alltför dyrbara och tyvärr alltför farliga mopeden, som det kanske redan = Nr 20 länge varit diskussion om i familjen. Onsdagen den

Herr talman! I motionen 166 har vi motionärer tagit upp trafiksäker = Tm.abosboshom hetsfrågor, fortsättningsoch kompletteringsutbildning i trafikkunskap. Den ständigt ökade vägtrafiken medför många mänskliga lidanden och tragedier. Trafikolyckorna skördar fler offer än våra vanligaste folksjukdomar. Utom de lidanden som drabbar de skadade och deras anhöriga innebär olyckorna enorma samhällskostnader för bl.a. sjukvård, rehabilitering, sociala utgifter och produktionsbortfall. Genom bättre information och trafikutbildning kan vi nå ökad trafiksäkerhet. Därför ställer vi i dag också större krav än tidigare på grundutbildningen när det gäller att erhålla körkort. Lika viktig borde en kontinuerlig fortsättningsutbildning vara, framför allt med hänsyn till de nya lagar och tillämpningsregler, nya vägmärken m.m. som tillkommer under åren. Även de förändringar i trafikmiljön, som undan för undan sker, utgör ett skäl för regelbunden fortbildning av alla körkortsinnehavare. Utbildningen skulle då bli bättre anpassad till den dagsaktuella trafikrytmen, och de senaste rönen inom trafikforskningen skulle tillgodogöras trafikanterna. Vi motionärer är övertygade om att en sådan utbildning skulle medverka till att antalet trafikolyckor minskades, skadorna blev färre och människoliv kunde räddas. Av undersökningar vet jag att en del körkortsinnehavare deltar i frivillig fortbildning vid våra trafikskolor. Tyvärr är detta en liten del av alla körkortsinnehavare. En del av dessa elever, som jag talat med, har redan efter fem år från det de tog körkort frivilligt deltagit i teoretisk kompletteringsutbildning. De har funnit denna mycket värdefull på grund av de stora förändringar som ägt rum på trafikområdet, trots denna relativt korta period. Samtal med lärare i trafikkunskap har också övertygat mig om att kompletteringsutbildning inom trafikområdet borde vara något naturligt för oss alla. På de flesta andra områden i vårt samhälle anser vi det ju nödvändigt och naturligt med fortbildning. I motionen 166 har vi begärt en utredning som syftar till att alla körkortsinnehavare inom en viss tidrymd skall genomgå obligatorisk teoretisk kurs i trafikkunskap. Vi har inte ställt krav på obligatoriska prov utan enbart tänkt oss information och delgivning av trafikkunskap under ett visst antal timmar. Studieförbunden borde enligt vårt förmenande kunna medverka i den här kursoch informationsverksamheten i trafikkunskap. Personligen tycker jag att trafikutskottet inte borde ha känt sig så bundet av alternativet med sjuårsregeln eller av obligatoriet i vår motion att man inte ansett sig behöva utreda dessa frågor eller översända motionen till den utredning som nu arbetar med trafiksäkerhetsfrågor —- trafiksäkerhetsutredningen. Herr talman! Jag avser därför att återkomma i den här frågan.

Herr talman! Trots att jag är medveten om att det i detta skede av debatten är risk för upprepningar vill jag ta några minuter i anspråk för att säga ett par ord i trafiksäkerhetsfrågorna. Jag hade inte tänkt kommentera vad som har anförts tidigare i debatten, men efter att ha lyssnat till den vill jag ändå göra det. Allra först vill jag emellertid instämma i Essen Lindahls i Lidingö höga betyg åt NTF för Barnens trafikklubb. Jag har tidigare talat om det från denna talarstol, och det är något av det bästa som har skett. Till de bättre lagar som vi har beslutat om hör också bilbälteslagen. Numera gäller en sådan också i Norge. Till herr Nyhage vill jag säga att en dokumenterat duktig bilförare bör ganska lätt klara ett körkort för buss. Är det nödvändigt får det väl ske på föreningarnas bekostnad. Det stora antal motioner med förslag till trafiksäkerhetsåtgärder som har samlats i det betänkande vi nu behandlar visar ju på ett behov av åtgärder på detta område. Trots allt som hittills har gjorts och trots vårt goda läge i världsstatistiken — jag är medveten om det — är olyckorna i trafiken alltför många och ohyggliga — många av dem också onödiga. En ökad insikt hos medborgarna om behovet av fortbildning och repetition av de egna kunskaperna är nödvändig. Som några här har sagt borde det vara obligatoriskt med sådan vidareutbildning. En person som på heltid sysslar med information i trafiksäkerhetsfrågor sade vid ett tillfälle att 90 96 av resurserna borde koncentreras till medborgarna under 25 år. Riktigt så långt vill inte jag gå, för jag vet att behovet av utbildning också finns i andra åldrar. Men jag skulle ändå vilja intensifiera upplysning och information till skolungdom och till de unga människor som skall få rätt att gå in i vår motoriserade värld. Nästa års kampanj om barn i trafiken hör också hit, och jag hoppas den får stor anslutning. Många av dessa motioner som nu behandlas bevisar att vi måste nå fler med information, men också att andra åtgärder kan medverka till ökad trafiksäkerhet. Jag vill ta upp ett par motioner, som har avstyrkts av utskottet med hänvisning till pågående utredningar, även om jag är beredd att vänta på dessa utredningar — som vi ju brukar göra. Jag vill understryka vikten av att utredningsarbetet påskyndas. Den första motionen gäller skyddshjälm för mopedister. Enligt vad utskottet skriver har trafiksäkerhetsverket nyligen till kommunikationsdepartementet avgivit redovisning av ett utvecklingsarbete i denna fråga. Det borde innebära att ett förslag kunde väntas ganska snart. Anledningen till att jag ändå tar upp frågan nu vill jag kort nämna. För drygt ett år sedan omkom en ung pojke på moped vid krock med en bil. Hans fall är inte unikt, men jag tar upp det här som exempel. Läkaren som behandlade pojken uttalade efteråt att en hjälm skulle ha räddat hans liv. Händelsen har utlöst en stark opinion, och det har be drivits en hjälmkampanj i min hemkommun, där frivilliga krafter har gjort stora insatser för att uppnå ett gott resultat. Jag anser läkarens uttalande så angeläget att det måste få oss att skynda på med förslag och beslut som kan medverka till en minskning av i varje fall denna typ av olyckor. Låt inte många fler människor förolyckas genom att dröja med ett beslut! Gabriel Romanus tog upp en motion med förslag om höjning av mopedåldern. Han trodde inte detta skulle bli populärt bland ungdomarna. Det kan jag understryka. Jag har hört många ungdomar uttala sig mot ett sådant förslag efter att ha läst om det i tidningarna. Att antalet olyckor är högst just i denna åldersgrupp är ganska naturligt. Det är ju mellan 15 och 18 år som man är mopedist. Sedan blir man bilförare. Därför är det som sagt naturligt att olyckssiffrorna för denna ålderskategori är höga. Jag håller med om att vi måste öka utbildningen av de här förarna. Det är viktigt att göra det på alla plan så att ungdomarna är bättre rustade när de skall ut i trafiken. De mopedkurser som finns borde användas mer i skolorna än som nu sker. En del andra motioner, som behandlas i detta betänkande, innehåller mycket viktiga krav, som jag skulle vilja kommentera, t.ex. motionen av fru Andersson i Kumla och mig om obligatorisk skyldighet att bära reflexer under mörker. Detta motionsyrkande har emellertid berörts av andra talare, så jag skall inte ta upp det nu. Jag har för dagen inga yrkanden, men jag förutsätter snabba utredningar och beslut som kan innebära ökad trafiksäkerhet på gator och vägar och som kan rädda liv.

Herr talman! Bland de många motioner som behandlas i detta betänkande har jag väckt en, 1975:271. Anledningen till denna motion är den lagbestämmelse som tillkom för ett par år sedan och som reglerar vikten på gods som får fraktas på cykel samt den bestämmelse som kom förra året och som förordnar att cykel skall vara utrustad med lykta även på dagen. Jag finner dessa lagbestämmelser ganska onödiga. Jag tror inte att svenska folket kommer att efterleva dem. Och när man redan på förhand vet eller anar att bestämmelserna inte kommer att efterlevas, skall man akta sig för att fastställa sådana lagar. Innan jag motionerade i denna fråga, frågade jag en god vän, som är polischef, om hans syn på dessa frågor. Ja, sade han, det är fullständigt meningslöst. För det första är det onödigt, för det andra har vi ingen möjlighet från polisens sida att beivra detta. Vi har andra och viktigare uppgifter att syssla med än att gå omkring på gatorna och se efter om folk försett sin cykel med lykta på dagen. Jag menar därför att dessa bestämmelser borde överses, och det är helt onödigt att skapa sådana lagbestämmelser som man vet inte kommer att efterlevas. Svenska folket är annars känt för sin laglydnad, men jag menar att man i det långa loppet kan riskera att laglydnaden inte blir sådan den varit om tvivelaktiga bestämmelser kommer droppande titt och tätt. Utskottet har behandlat den här motionen liksom de andra och avstyrkt den. Utskottet hänvisar till att kommunikationsdepartementet har överlämnat de här frågorna till trafiksäkerhetsverket samt att det skall ankomma på verket att besluta i det här ämnet. Det är anledningen till att utskottet har avstyrkt motionerna. Utskottet påpekar också att de här frågorna har varit föremål för remissbehandling. Jag anser att utskottet då i sitt betänkande kunde ha gjort åtminstone en antydan om vad remisserna har resulterat i. Herr talman, jag har inget yrkande.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

Jag har framfört det särskilda yttrandet därför att två av mina partivänner, herr Winberg och fru Lindquist, i sitt arbete som domare har gjort den erfarenheten att de här problemen kan vara ganska besvärliga. Det kan exempelvis vara så att ett gäng ungdomar köpt en bil, och den som uppnått körkortsåldern har stått för bilen. Dessa ungdomar har kört omkring, det har kanske skett en olycka eller den som har haft bilen, som hade körkortsåldern inne, har av annan anledning fått sin bil tagen ur bruk. Han har kanske av något skäl inte fått köra bilen. Därefter har man kanske låtit någon annan av pojkarna i gänget — en som inte har körkort — stå såsom köpare till en gammal raggarbil. Situationen har förvärrats och dessa gäng har varit en viss säkerhetsrisk. Detta har förekommit i verkliga livet. Det var mot den bakgrunden jag ville göra ett särskilt yttrande, för att mina kamrater skulle få tillfälle att här verifiera sina synpunkter. Önskemålet hade varit att trafiksäkerhetsverket hade fått se på den frågan. När det gäller reservationen om minibussar kan jag anföra följande: Man får i dag köra en liten buss, exempelvis en folkvagnsbuss, för åtta personer när man har AB-körkort. Men man får inte köra en buss som rymmer tolv personer. I dag är det ganska vanligt att ungdomar samlas för att fara till fotbollsmatcher och andra aktiviteter. Det hade varit naturligt att samla ihop de ungdomarna i stället för att de skall åka i flera bilar, kanske på långa sträckor. Jag anser att det inte ur säkerhetssynpunkt skulle spela någon större roll om man tillät litet fler än åtta passagerare. Väger man de risker som är förenade med ett större antal bilar mot risken med att låta en kvalificerad och erfaren förare få dispens att sköta en minibuss tror jag att det skulle vara en förbättring av säkerheten om man tillät det senare alternativet. Man skulle därigenom också hjälpa en del av ungdomsorganisationerna. Det är mot den bakgrunden den reservationen är skriven som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! I det betänkande från näringsutskottet som vi nu behandlar yrkar utskottet avslag på motionen 1975/76:175. Mot detta yrkande har herr Pettersson i Västerås reserverat sig med yrkande om bifall till motionen. Vad anför man då i motionen? Jo, man tar upp de nuvarande bestämmelserna i sparbankslagen i vad gäller val av huvudmän i sparbank. Den nuvarande ordningen, som gällt sedan ingången av år 1956, innebär att hälften av huvudmännen väljs av kommunfullmäktige eller landsting i det område inom vilket banken verkar. Andra hälften av huvudmännen väljs av huvudmännen själva bland resp. banks insättare. Detta förhållande är enligt motionärerna inte till fyllest. Man menar att under nuvarande förhållanden en majoritet av de av samhället valda huvudmännen inte kan förändra den nya huvudmannakårens sammansättning så att den speglar styrkeförhållandet i den församling som utsett dem. Man menar också att den del av huvudmannakåren som inte utsetts av kommunala församlingar, genom blockbildning med en minoritet bland de kommunalt valda, helt kan behärska de val som skall företas vid huvudmannasammanträde och i praktiken behålla en viss politisk sammansättning av huvudmannakåren så länge de önskar. Motionärerna föreslår att sådan ändring görs i sparbankslagen att val av huvudmän, utöver de kommunalvalda, sker av de kommunalvalda genom proportionella val på en gång. Härigenom skulle de olägenheter som ur demokratisk synpunkt vidlåder det nuvarande systemet kunna avskaffas. I reservationen framhålls att vad det här rör sig om är en liten detaljfråga, men att, från given utgångspunkt, kritiken från motionärerna är riktig både principiellt och i sak. Reservanten framhåller att självkomplettering är principiellt förkastlig ur demokratisk synvinkel. Skall den ändå förekomma bör den ske på en gång. Metoden innebär ändå att ett extra led införs i den indirekta valproceduren genom att indirekt valda i sin tur väljer indirekt valda. Remissinstanserna har gått emot motionen och finner inga olägenheter i den nuvarande ordningen. Ett sådant svar får man nästan alltid då man vänder sig till instanser som är invävda i ett etablissemang, som det här är fråga om. Det speglar, som vi ser det, konservatism och fasthållande vid det bestående. Man hänvisar till att nuvarande ordning medför kontinuitet i församlingen. Denna invändning är, som det sägs i reservationen, irrelevant och logiskt felaktig. Graden av kontinuitet beror av frekvensen omvalda ledamöter och har inte i och för sig med själva valproceduren att göra. Herr talman! Frågan om bankväsendet och samhällets kreditförsörjning är förvisso en stor fråga. Vi menar inom vänsterpartiet kommunisterna att ett helt annat grepp från samhällets sida är nödvändigt över denna sektor av samhällsekonomin. Men den frågan är inte rest, utan här gäller det en liten detaljfråga. Med hänvisning till vad jag nyss anfört om riktigheten av här framförda motionskrav ansluter vi oss emellertid till dem och har också följt upp dem i en reservation till förevarande utskottsbetänkande. Jag yrkar därför bifall till reservationen av herr Pettersson i Västerås.

Herr talman! Det är en i många avseenden fin produkt som näringsutskottet har presterat med anledning av motionen 1975:175. Det andra betänkandet i nummerordning från näringsutskottet till riksmötet 1975/76 är bortsett från ett enda undantag så bra att jag kan ställa mig helt bakom det. Undantaget är ett ord i sista meningen som enligt min åsikt inte borde ha varit med. Ordet är negationen inte. Utan detta ”inte” och, i konsekvens därmed, med en omvänd kläm hade det varit helt perfekt. Jag avstår från att i sak argumentera i frågan, då jag av betänkandet och förda resonemang förstår att någonting i den riktning som motionärerna föreslår kan förväntas i annat sammanhang. Om inte, så får jag återkomma.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen 6 kap. 1 § får jag meddela följande. Min avsikt har varit att i dag besvara interpellationen 1975/76:5 av herr Svensson i Malmö om allmän bojkott mot Chile och Spanien. Herr Svensson har emellertid inte möjlighet att ta emot svaret i dag, och jag har därför med honom överenskommit att besvara interpellationen i morgon den 14 november.
Herr talman! Jag anhåller att få lämna besked i ett sammanhang beträffande punkterna 8-10 på föredragningslistan. Till statsministern har herr Helén ställt en interpellation, 1975 76:23 om uranförsörjningen, och herr Gustafsson i Stenkyrka en interpellation, 1975/76:25 om Gotlands energiförsörjningsproblem. Med anledning av bl.a. utrikes resor har jag ej haft tillfälle att besvara dessa interpellationer inom en månad, dvs. inom föreskriven tid, vilket jag härmed ber att få anmäla. Min avsikt är att besvara interpellationerna den 27 november.
Herr talman! Herr Lövenborg har anmält till mig att han är förhindrad att i dag mottaga svar på interpellationen 1975/76:32 om flygmilitärt samarbete med Norge som han riktat till mig. Därför kommer svaret att lämnas vid plenum den 21 november.
Herr talman! Herr Werner i Tyresö erhöll den 16 oktober kammarens tillstånd att till mig ställa några frågor, interpellationen 1975 76:24, om bl.a. politiska partiers mottagande av bidrag från utlandet. Herr Björcks interpellation har överlämnats till mig för besvarande. Det är min avsikt att besvara de båda interpellationerna i ett sammanhang. Emellertid har det inte visat sig möjligt att finna en för alla parter lämplig tidpunkt att lämna svar inom den föreskrivna tiden. Jag avser att besvara interpellationerna på tisdag i nästa vecka, dvs. den 18 november.
Herr talman! Jag ber att få meddela att jag på grund av herr Takmans tjänsteresa till Sovjetunionen inte varit i tillfälle att inom föreskriven tid besvara hans interpellation 1975/76:33 om förbud mot användning av asbest. Jag har kommit överens med herr Takman att besvara interpellationen den 20 november i år.
Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat mig hur jag mot bakgrund av Helsingforsdeklarationen ser på kommuniststaters vägran att låta familjer återförenas. Det slutdokument som antogs av konferensen om säkerhet och samarbete i Europa vid dess avslutande möte i Helsingfors den 1 augusti 1975 innehåller rekommendationer till de deltagande staternas regeringar på en rad områden. Ett av dessa utgöres av humanitära frågor i vid bemärkelse. En av de viktigaste aspekterna gäller återförening av familjemedlemmar. De deltagande staterna förbinder sig att i positiv och humanitär anda behandla ansökningar från personer som önskar återförenas med medlemmar av sina familjer. Vi ser utomordentligt positivt på dessa bestämmelser som vi anser utgöra ett viktigt resultat av det långa förhandlingsarbetet i säkerhetskonferensen. Samtidigt är det klart att det här endast är fråga om rekommendationer som det ankommer på varje enskild stat att tillämpa i konkreta fall. Det råder ingen tvekan om att ESK:s slutdokument ger oss en helt annan formell grund för att påtala sådana fall på officiell väg än vad som tidigare förelåg. I händelse att vi från svensk sida inte anser att en deltagande stat i ett sådant konkret fall tillämpat rekommendationerna i Helsingforsdokumentets anda får vi överväga hur vi skall reagera.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
Nu har samma stater varit med och undertecknat slutdokumentet vid europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors. Tre och en halv månad senare kan man se att de inte tar så förfärligt hårt på den deklarationen heller. Det är i Sverige just nu stor aktualitet kring fallet Agapov. Svenska regeringen har faktiskt visat en liten reaktion. Men det finns flera sådana här fall. Jag skall inte stå här och räkna upp någon lång lista, men vi har sådana personer som Berukshtis, Levitj och många andra, okända personer. Vi måste försöka ge dem vårt stöd, ett så stort stöd vi kan. Det får inte bara vara så att vårt stöd går till välkända personer som Sacharov. Jag skulle vilja fråga: Vad vill utrikesministern ytterligare göra för familjen Agapov? Jag anser att det är en mänsklig tragedi som håller på att ske. Det är inte bara jag som tycker så. Och vad vill ni göra för andra berörda familjer? Detta är saker som inte bara gäller Sovjetunionen, det gäller även andra kommuniststater. Enligt tidningsuppgifter har utrikesministern i sina nyss avslutade samtal med östtyske utrikesministern diskuterat världspolitik och handelsproblem men inte berört frågan om familjers återförening. Enligt uppgift skall det finnas ett 20-tal splittrade familjer, som inte får återförenas på grund av östtyska statens inställning. Är dessa uppgifter sanna? Jag hoppas verkligen att de inte är det.
Herr talman!

Vi avvaktar alltjämt svaret på denna vår hemställan.

Det finns en del fall som ännu inte är slutförda, men med hänsyn till våra erfarenheter har vi inte ansett att det har funnits någon anledning att ta upp frågan nu, då vi har tillmötesgåtts i förhållande till den praxis som tillämpades förut. Tidigare framstötar från vår sida har alltså resulterat i en ordning som vi kan acceptera. Det är för tidigt — enligt min mening — att uttala sig generellt om hur de europeiska staterna kommer att i praktiken tillämpa de rekommendationer som finns i Helsingforsdokumentet.

Herr talman! Jag är mycket glad åt att det tydligen uppnåtts en del positiva effekter, som utrikesministern säger här. Helsingforsdokumentet är egentligen mycket märkligt i denna del. Ser man noga på det, läser igenom det och tänker igenom vad det som sägs om familjernas återförening innebär finner man att det faktiskt är mer eller mindre specialgjort för kommunistländerna. För andra europeiska stater är det självklart att människor skall kunna få lämna sitt land om de vill. De är inte livegna i det landet. För andra europeiska stater är det självklart att man kan resa över till ett annat land som turist eller t.ex. för att hämta ett nobelpris. Det enda hindret är om man har gjort någonting verkligt brottsligt och skall sättas i fängelse. Det finns all anledning att verkligen bevaka att kommuniststaterna följer sin del av uppgörelsen. Jag vill uppmana utrikesministern att mycket noggrant följa detta och se till att regeringen gör allt vad som på den ankommer. Det skadar inte att då och då, i kontakterna med kommunistländerna, påminna dem om att de är just diktaturer.

Herr talman! Fru Tillander har mot bakgrund av abortutvecklingen frågat mig om jag ämnar vidta åtgärder för att ytterligare nå ut till ungdomar med preventivmedelsrådgivningen och om jag anser att statsmakterna kan vidta åtgärder mot porroch sexindustrin. Vad först gäller abortutvecklingen kan jag nämna att antalet aborter under de tre första kvartalen av innevarande år uppgick till ca 24 500. Detta innebär en ökning med 6 96. Den genomsnittliga ökningen under tidigare år under 1970-talet var 17 96. Ökningen under år 1975 har alltså varit relativt blygsam. Med anledning av 1974 års riksdagsbeslut om en ny abortlag m.m. har en rad åtgärder vidtagits för att få till stånd en utbyggnad av preventivmedelsrådgivning och andra abortförebyggande åt gärder. Sålunda har en rätt till gratis preventivmedelsrådgivning införts fr.o.m. den 1 januari 1975. Kostnaderna ersätts av den allmänna försäkringen. Ersättningarna för preventivmedelsrådgivning har härefter höjts kraftigt, fr.o.m. den 1 juli 1975 till privatpraktiserande läkare och fr.o.m. den 1 januari 1976 till sjukvårdshuvudmännen. Antalet rådgivningsbesök har också ökat relativt kraftigt redan under innevarande år. Vidare har försöksverksamhet med särskilda ungdomsmottagningar startats på olika håll i landet. Jag kan också nämna att en särskild arbetsgrupp tillsatts med representanter för socialdepartementet, socialstyrelsen och Landstingsförbundet med uppgift att följa abortutvecklingen och utbyggnaden av preventivmedelsrådgivningen. För att få till stånd en effektiv preventivmedelsinformation har för vart och ett av budgetåren 1974 76 anvisats ca 2 milj.kr. till kvinnooch ungdomsorganisationer. Flertalet ungdomsorganisationer har fått anslag, och upplysningsarbetet är i de flesta fall upplagt med målsättningen att ta upp sexualoch samlevnadsfrågor i vidsträckt bemärkelse. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver sedan ett par år informationsverksamhet med speciell inriktning på ungdomar. Informationen är inte bara inriktad på preventivmedel utan tar upp samlevnadsfrågor i vidare mening. Den rådgivningsoch informationsverksamhet i sexual-och samlevnadsfrågor särskilt bland ungdom som jag nu har beskrivit är också ägnad att motverka det inflytande från porrindustrin som frågeställaren tar upp.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

Det har visat sig att frekvensen av rådgivning varierat starkt mellan olika landsting, och även om det förhåller sig så att denna service står i relation till det behov som ger sig till känna, så är det nog å andra sidan också så att behovet står i relation till den rådgivning som t.ex. sjukvårdsmyndighet och skola kan ge. Det är det abortförebyggande syftet i preventivmedelsrådgivningen som man skulle vilja att det trycktes på särskilt, så att det framstår klart att abort är något annat än ett preventivmedel bland många. Egentligen har hela preventivmedelsrådgivningen på sätt och vis som yttersta syfte att vara abortförebyggande. Redan däri att denna rådgivning har en inriktning, som drar en skarp gräns mellan abort och preventiva åtgärder, ligger ett etiskt incitament med tonvikt på ansvar i bruket av förebyggande medel. När man talar om unga människor, tonåringar i allt yngre åldrar, saknar man en samhällets frontlinje som på något sätt skulle kunna anlägga moteld och utgöra motvikt mot all den tydligen mycket lukrativa sex industri som i kommersiellt syfte och med en slit-och-släng-mentalitet Nr 21 exploaterar allt lägre åldersgrupper. Alltså själva människosynen, även Torsdagen den om den är erotiskt förgylld, är odemokratisk och omänsklig, mänskligt — 13 november 1975 förnedrande. Skaka Man fruktar att den försagdhet som myndigheterna visar kan hos unga Orm ökad preventivmänniskor som är mottagliga och känsliga för signaler av olika slag skapa — medelsrådgivning attityder som väsentligt skiljer sig från den inställning och de attityder — mm.m. till andra människor och speciellt det livsområde som det här gäller som bl.a. framkommer i läroplaner och liknande dokument. Det är så, att om de unga under sina känsligaste och mest mottagliga år utsätts för en påverkan i ord och bild som är alltför burdus och som inte alls tar hänsyn till växandets egen dynamik, så kan det hända att man åstadkommer vuxna attityder alldeles för tidigt. De som är utsatta här är visserligen unga människor i allmänhet, men det gäller speciellt socialt utsatta grupper. I svaret skymtar man en medvetenhet om de här problemen, om just den sidan att det behövs en motkraft. Samhällets tystnad kan annars på sätt och vis te sig talande. Den lämnar fältet fritt för en attitydskapande porroch sexindustri som utan gensaga kan breda ut sig.
Herr talman! Vad beträffar frågan om åtgärder mot pornografi vill jag hänvisa till justitieutskottets betänkande 1975/76:2 med anledning av motioner om pornografi m.m. Detta betänkande diskuterades ju här i riksdagen så sent som i går. Det var en mycket omfattande debatt. F. ö. vill jag hänvisa till justitieministerns svar den 20 februari i år på en fråga av fru Söder om förbud mot vissa pornografiska tryckalster. Jag har velat säga detta med anledning av fru Tillanders inlägg här i detta avseende. Får jag sedan, herr talman, bara göra ett par ytterligare kommentarer. Den kraftiga ökning av antalet aborter som en del kritiker befarade i samband med införandet av den nya abortlagen har glädjande nog inte inträffat. Det finns anledning att understryka det. Den viktiga preventivmedelsrådgivningen tog fru Tillander upp. Här vill jag understryka att denna rådgivning har kommit i gång ute i landstingen. Sålunda har antalet rådgivningsbesök i offentlig regi ökat med närmare 20 96 från första till andra kvartalet i år. Samtidigt har antalet besök hos privatpraktiserande läkare också ökat högst väsentligt. Det pågår en omfattande försöksverksamhet i olika delar av landet för att finna lämpliga former för att nå ut till olika grupper, speciellt till ungdomen. Jag skulle kunna ge exempel på denna viktiga verksamhet, men jag nöjer mig med att här bara understryka att en fortsatt utbyggnad av rådgivningsverksamheten självfallet är högst angelägen.
Herr talman! Bara helt kort en kommentar till den första delen av herr socialministerns senaste inlägg. Vad man egentligen är ute efter är inte bara vad som kan utläsas i siffror för ökade aborter osv., utan Om åtgärder för att det är den inhumana inställning som smyger sig in och som är en olycka vidmakthålla balansen på arbetsmarknaden i Norrköpingsregionen för samhället. Vårt samhälle är ju medvetet byggt på begrepp som solidaritet och hänsyn, stöd åt de svaga osv. De här orden är inte bara honnörsord utan de är verkligen avsedda att tas på allvar. I ett samhälle som genomsyras av sådana ideal i socialpolitik och skola och där den politiska enigheten om detta är så stor, borde man självklart kunna finna vägar att effektivt förhindra destruktion av den målsättningen. Visserligen rör detta ett område med svåra gränsdragningar — det kan man förstå — men i många fall skulle man önska kraftigare insatser från samhället.
Herr talman! Jag vill bara understryka att just det som fru Tillander här tar upp, hänsynen, solidariteten, är väsentliga inslag i den upplysningsoch rådgivningsverksamhet som nu bedrivs i landet. Det är självklart att denna verksamhet måste fortsätta och vidareutvecklas.
Herr talman! Fru Landberg har frågat mig om jag vill kommentera uppgifter om att ett av de större företagen i Norrköping, Goodyear, kan komma att läggas ned och vilka åtgärder som kan tänkas för att vidmakthålla balansen på arbetsmarknaden i Norrköpingsregionen. Något varsel om nedläggning av eller inskränkning i driften vid AB Goodyear har inte lämnats. Det har emellertid uppgetts att företaget har problem med avsättningen på sina produkter — främst personbilsdäck. En särskild arbetsgrupp med representanter för företaget och de fackliga organisationerna analyserar f.n. situationen och undersöker vilka lösningar som kan finnas. Om en inskränkning i sysselsättningen vid fabriken skulle aktualiseras bör det i första hand ankomma på företagets ägare att skaffa fram ny verksamhet till de anställda på orten. Arbetsmarknadsmyndigheterna har också en hög handlingsberedskap för att möta de omställningsproblem som kan uppkomma. Jag vill erinra om de statliga insatser som gjordes i anslutning till de nedläggningar som främst drabbade tekoindustrin i Norrköping i slutet av 1960-talet. Nr 21 Genom lokaliseringspolitiska insatser har regionen tillförts ett bety Torsdagen den dande antal nya arbetstillfällen. 13 november 1975 Den pågående omlokaliseringen av statlig förvaltningsverksamhet in= = nebär en värdefull differentiering av arbetsmarknaden och ett ytterligare — Om åtgärder för att

arbetsmarknaden i Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min - Norrköpingsregiofråga. nen Goodyear är en av de arbetsplatser i Norrköping som ansetts stabil ur sysselsättningssynpunkt. Företaget, som är multinationellt, började sin verksamhet i Norrköping 1939. Under senare tid har alla på företaget känt på sig att något skulle hända, och många har märkt att mönstret varit detsamma som vid nedläggningar i bl.a. textilindustrin i Norrköping. Produktionen av diagonaldäck, som inga nya bilar utrustas med, låg kvar, medan man importerade stålradialdäck från andra delar av Europa. Norrköpingsfabriken fick aldrig chansen att tillverka moderna personbilsdäck. Inga nya investeringar gjordes, personalstyrkan skars ned, och nu, när företaget för första gången går med förlust, då kommer diskussionen om nedläggning eller möjligen en kraftig nedskärning av personalstyrkan. Som statsrådet påpekar i svaret har genom ett samfällt agerande från samtliga fackliga organisationer vid Goodyear en arbetsgrupp, som skall utreda möjligheterna till fortsatt drift, tillsatts, och den skall vara färdig med sin undersökning vid årsskiftet.

Vid företaget Goodyear är f.n. ca 1 000 personer anställda. Av dem är närmare 700 LO-anslutna. En tredjedel av dessa är över 50 år och drygt 10 96 under 25 år. Enligt AMS arbetssökandestatistik fanns vid oktober månads slut 1 641 kvarstående arbetslösa i Norrköping. Av dessa var 831 kvinnor, och 704 var under 24 år. Samtidigt vet vi att arbetsstyrkan vid bl.a. LM Ericsson i Norrköping skall minskas med 300-400 anställda genom s.k. naturlig avgång. Som statsrådet påpekar i svaret har genom den statliga utlokaliseringen till Norrköping kommunen tillförts värdefull, stabil verksamhet, som gett Norrköpingsborna framtidstro och en välbehövlig optimism, men tyvärr blir den otillräcklig om Goodyear läggs ned. Kommunen måste i så fall återigen begära att regeringen sätter in inte bara de arbetsmarknadspolitiska medlen utan även de lokaliseringspolitiska för att få balans på arbetsmarknaden i Norrköping. 13 De anställda vill helst behålla företaget, trots att arbetet i fabriken är tungt och hårt och inte särskilt bra betalt. Kan de förutsätta att regeringen med all kraft genom sina kontakter försöker att tillsammans med de anställda rädda företaget? Kommer regeringen att sätta in även de lokaliseringspolitiska medlen vid Goodyear?
Herr talman! Jag förstår väl den oro som de anställda vid företaget känner. Samtidigt förstår jag att fackets företrädare inte i det här skedet vill ge spelet förlorat utan menar att man bör se till, att driften i någon form fortsätter vid företaget. Jag håller alltså med facket och stöder dess försök att förmå företaget att göra allt som är möjligt för att någon form av produktion skall kunna äga rum där. Innan fackets undersökningar är avklarade i den kommitté som har tillsatts är det inte rimligt att vi går in med några direkta arbetsmarknadspolitiska medel. Men det löftet bör man kunna utläsa av mitt svar att om det värsta skulle inträffa, är vi självfallet beredda att fortsätta såsom vi tidigare har gjort i Norrköping i samband med företagsnedläggningarna när strukturrationaliseringen gick fram över textilindustrin. Det löftet har vi alltså lämnat, att skulle det visa sig att det värsta inträffar skall vi fortsätta med alla de lokaliseringspolitiska medel vi har till vårt förfogande.
Herr talman! Jag har inte någon annan uppfattning än att man skall göra allt för att rädda företaget, och det är också det som fackets företrädare försöker arbeta med. Men de har sagt att de i sitt arbete kanhända behöver ha regeringens stöd, eftersom det är fråga om internationella kontakter. Det är väl på den punkten som man inom facket känner sig ganska handlingsförlamad, för de kontakterna har man inte. Därför väntar man sig att där få ett samarbete med regeringen. Jag tackar för att arbetsmarknadsministern här har förtydligat sig, så att vi — om det värsta skulle inträffa, vilket vi helst inte vill — kan räkna med att få statligt stöd som vi fick under den svåraste textilkrisen. Jag vill än en gång poängtera att vi i Norrköping har varit och är väldigt tacksamma för allt det arbete man lade ner i det sammanhanget.
Herr talman! Herr Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd vidta för att trygga sysselsättningen i Norrköping och för att begränsa multinationella företags möjligheter till företagsnedläggningar. Utöver vad jag nyss har anfört i mitt svar på en liknande fråga av fru Landberg vill jag framhålla att utredningen om utländska övertaganden av svenska företag har att överväga en särskild lagstiftning som tar sikte på kontroll av utländsk etablering och utlandsägda företags löpande skötsel. Utredningen beräknas vara avslutad under år 1976.
Herr talman! Hotet om nedläggning av driften vid Goodyear i Norrköping aktualiserar flera problemställningar. I förgrunden står naturligtvis de problem som uppkommer för de anställda men också för kommunen. Sysselsättningsläget är redan svårt i Norrköping, bl.a. som en följd av textilkrisen, och det skulle förvärras ytterligare genom en nedläggning av Goodyear. Det är sannerligen inte lätt att få nya jobb för de närmare 1000 anställda vid Goodyear. En industrinedläggning av denna stor Ileksordning skulle skapa ytterligare problem för kommunen, som redan har ekonomiska svårigheter och hög kommunalskatt. Därför har jag ställt frågan om särskilda åtgärder, och jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Men jag måste också fråga: Är det realistiskt att räkna med insatser från företagets ägare, som statsrådet talade om i sitt förra svar? Vilka möjligheter har regeringen redan i dag att ålägga ett multinationellt företag sådana förpliktelser som att upprätthålla sysselsättningen? Den andra problemställningen som har aktualiserats gäller begränsning av de multinationella företagens möjligheter till företagsnedläggningar. Det som nu håller på att hända de anställda i Norrköping kan när som helst hända tusentals andra anställda i multinationella företag i Sverige. Man räknar med att det är mer än 100 000 anställda som arbetar i utlandsägda företag. När de avgörande besluten fattas exempelvis i USA, är det lönsamhetskalkylerna som betyder mer i direktionsrummen än utkomstmöjligheterna för något tusental svenska arbetare. Jag tycker också det skulle kännas otillfredsställande för regeringen att se hur ett multinationellt företag utnyttjar olika fördelar — det är åtskilliga hundratusentals kronor som har utbetalats i bidrag till Goodyear - men drar sig undan när lönsamheten inte blir den beräknade. Det behövs något av en vanhävdslag på detta område, herr arbetsmarknadsminister! Frågan gäller vad som skall ske omedelbart och vad man kan göra mot de multinationella företagen. Det löfte som statsrådet ger här — att man skall överväga en särskild lagstiftning som tar sikte på kontroll av utländsk etablering - sammanfaller med vad vi från vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen har krävt, och vi får väl hoppas att det blir resultat i den riktningen. Tomsen i Ohio rycker i en tråd.” Det är nog dags att minska de multinationella kapitalisternas möjligheter att rycka i trådar som gör tusentals svenskar arbetslösa.
Herr talman! Jag vill först framhålla att läget i Norrköping för dagen - om man jämför med situationen i landet i övrigt — inte är otillfredsställande. Jag vågar påstå att de lokaliseringspolitiska insatser som gjorts i Norrköping har gett ett gott resultat. Det tror jag både kommunalmän och riksdagsmän därifrån måste hålla med mig om. Men det är klart att skulle denna nedläggning av Goodyear inträffa, blir situationen oerhört besvärlig i Norrköping, och då måste vi naturligtvis aktivt bedriva ytterligare lokaliseringspolitik. Vi har för övrigt inte upphört med det. Det händer mycket ofta att Norrköping får lokaliseringsstöd. Till den fråga om utländska företags driftnedläggningar som herr Berndtson aktualiserade vill jag säga att redan den omständigheten att regeringen har tillsatt en utredning visar att vi anser att detta är ett allvarligt problem. Vi utgår ifrån att de förslag som vi får ganska snart skall kunna leda fram till en lagstiftning som i viss mån löser problemet. Men redan av benämningen multinationella företag framgår att det är rätt osannolikt att man enbart med nationell lagstiftning kan åstadkomma en tillfredsställande ordning. Därför har vi som bekant i internationella organisationer frenetiskt arbetat för att komma till rätta med de multinationella företagen och de problem som inte bara Sverige utan också många andra länder råkar ut för. Vi har i Förenta nationerna och OECD nedlagt ett mycket energiskt arbete för att få till stånd internationella överenskommelser på detta område. Det är alltså både nationell lagstiftning och internationella överenskommelser som är lösningen på det här problemet.
Herr talman! Men nog är situationen särskilt svår i Norrköping, som ännu har sviterna kvar efter textilkrisen. Skulle det handla om att ett tusental industriarbetstillfällen skulle försvinna, är det väl alldeles uppenbart att det skapas ytterligare stora svårigheter. Jag är också medveten om att det är svårare att komma åt de multinationella företagen, och det är därför som vi har aktualiserat en skärpt lagstiftning. Låt mig, herr talman, illustrera hur olika man ser på dessa frågor genom citat ur ett par tidningsintervjuer. ”De multinationella företagen är betydelsefulla för tryggheten”, hävdade en direktör i en avskedsintervju när han för ett par år sedan lämnade chefskapet för Goodyear. En av de anställda vid företaget sade häromdagen i en intervju: ”Jag är förbannad på Goodyear därför att det multinationella företaget struntar i oss nu när Norrköpingsfabriken inte längre går med vinst.” Det är klart att direktörens uttalande låter bättre, men jag tror att jobbarens stämmer bättre med verkligheten. Direktören kände f. ö. också vemod vid uppbrottet: ”Jag kommer att sakna golfklubben, där jag varit medlem i alla år, och arbetet i Rotary”, sade han. För de anställda och deras familjer står i förgrunden ett annat problem, som jag tror väl illustrerar situationen i Norrköping: ”Här i stan finns ju inga andra jobb för oss”, sade den intervjuade arbetaren. Jag tycker att kommentarer är överflödiga.
Herr talman! Jag har ju ingalunda förnekat att det kan bli mycket stora problem i Norrköping, därest Goodyear nu läggs ned. Det är ingen diskussion om den saken. Vi är beredda att i så fall vidta alla lokaliseringspolitiska åtgärder för att skapa nya sysselsättningar. Beträffande de multinationella företagen som vi har i Sverige, så vill jag inte bli av med dem, men jag vill att vi skall kunna behärska dem. Ingen önskar, hoppas jag, att de skall ge sig i väg härifrån, utan de skall finnas i Sverige och bedriva produktion, och vi skall få ett ökat inflytande i dem. Det är ju det som lagstiftningen syftar till och som vi strävar efter.
Herr talman! Fru Marklund har frågat om jag vill medverka till införande av obligatorisk arbetsförmedling för att därigenom förhindra att kvalificerade arbetssökande förbigås vid rekrytering av arbetskraft. I likhet med fru Marklund ogillar jag sådan rekryteringspolitik som diskriminerar vissa arbetssökande. Till skillnad från fru Marklund anser jag dock inte att obligatorisk arbetsförmedling är ett lämpligt sätt att angripa problemet. Riksdagen har vid flera tillfällen intagit samma ståndpunkt. En bättre väg att komma till rätta med problemet är enligt min mening att ge löntagarna ett ökat inflytande över företagens personalpolitik. Förslag med detta syfte kommer inom kort att föreläggas riksdagen på grundval av arbetsrättskommitténs förslag. Jag vill också nämna att regeringen f.n. prövar ett av arbetsmarknadsstyrelsen överlämnat förslag om obligatorisk anmälan av lediga platser.